Herr talman! Frågan om kollagrens faktiska storlek och liknande tycks vi kunna lämna — på den punkten finns som sagt en överenskommelse mellan överstyrelsen för ekonomiskt försvar och SJ. När det gäller den aktuella transporten från Ulriksfors till Örnsköldsvik ifrågasätter jag om herr Magnusson har de allra senaste uppgifterna. Det är riktigt att det den 13 oktober pågick vissa diskussioner i frågan järnvägstransport kontra vägtransport. Men den 1 oktober lämnade SJ en fraktoffert på hela lagret. Genom en del turer, som det inte är möjligt att redogöra för inom ramen för svaret på en enkel fråga, hamnade man i ett slags dödläge, åtminstone när det gällde SJ:s möjligheter att agera. Så småningom klarades även detta ut genom en mycket aktiv försäljningsinsats av SJ:s folk i Sundsvall. Det senaste besked jag har fått — jag tror inte herr Magnusson har något senare — är att det första tågsättet om 25 vagnar gick i måndags från Ulriksfors till Örnsköldsvik. På tisdagen skulle det gå ett nytt tåg med 25 vagnar — det har jag inte kunnat kontrollera. Därutöver har det gått Jag vill gärna att vi på något sätt gemensamt, kanske utanför ramen för den enkla frågan, klarar ut om inte herr Magnusson har litet för tidiga uppgifter när det gäller den här transporten.

Herr talman! Enligt de uppgifter jag har fått — som härrör från personal som finns där uppe i trakterna och vilkas uppgifter jag inte har någon anledning att betvivla — skulle SJ lämna anbud, vilket gjordes, varpå förberedelser vidtogs. Man hyrde t.ex. in lastmaskiner. Men så uppgavs från SJ:s sida, att anledningen till att SJ inte hade tagit transporterna var att hamnen i Örnsköldsvik hade förklarat att man där inte kunde lossa och lasta. Detta har emellertid hamncehefen i Örnsköldsvik förnekat. Järnvägsmännen i Örnsköldsvik har också förklarat att det inte förelåg några hinder för växlingen samt att det fanns anordningar för lossning och lastning. I går hade jag ett telefonsamtal med personal däruppe, som då påstod att järnvägstransporterna hade kommit i gång men att transporter med långtradare fortfarande förekommer. Detta är ju ändå en principiell fråga. Man tycker det borde vara naturligt att SJ tar hand om sådana transporter. SJ fordrar av sin egen personal att den skall göra vad den kan för att värva kunder till företaget, men ett sådant här förfaringssätt strider helt mot dessa intentioner och kan inte stimulera personalen till egna initiativ i det hänseendet. Det skulle kunna bli en lärdom för SJ, om kommunikationsministern vill understryka, att om vi skall kämpa för att överföra tung trafik till järnvägen, så bör SJ vara en föregångare i det hänseendet.
Herr talman! Det är riktigt att SJ och SJ:s försäljare skall uppträda på ett sätt som innebär att SJ kan konkurrera om transporter.
herr Strömbergs i Botkyrka i kammarens protokoll för den 24 oktober — Ang.
I det här speciella fallet — som det tyvärr, herr talman, är omöjligt att klara ut i detalj inom ramen för den enkla frågan — tror jag det finns ett gemensamt intresse av att på något sätt få till stånd ett klarläggande utanför kammaren i form av en utredning, som jag sedermera kan tillställa herr Magnusson.

Jag menar alltså att skulden härvidlag troligen bör fördelas på ett sätt som herr Magnusson kanske inte har erhållit alla uppgifter om.

Med anledning av uppdraget har trafiksäkerhetsverket i samråd med olika myndigheter och organisationer — såsom rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande , motororganisationerna och motorbranschen — lagt upp en omfattande informationsoch propagandakampanj, som börjar i november 1974 och sträcker sig över årsskiftet 1974-1975. Kampanjen består väsentligen av följande inslag. Information kommer att ske genom TV och radio, rikstäckande annonsering i dagspressen, annonsering i motorfackpress och genom trafikreklam på bussar över hela landet. En folder med upplysningar om bilbälteslagstiftningen, om bilbältets funktion och om dess skyddseffekt har producerats i 1,5 miljoner exemplar. Foldern har också översatts till vissa främmande språk till hjälp för bl.a. invandrarna. Vidare har tagits fram affischer som är lämpliga att sättas upp på arbetsplatser m.fl. ställen samt märken som är avsedda att fästas i bilarna som påminnelse angående bilbältet. För ledare av trafikkurser har producerats en handledning som ger fakta och diskussionsunderlag kring bilbälteslagstiftningen. Härutöver kommer trafiksäkerhetsverket att framställa material med bakgrundsfakta som underlag för artiklar m.m. i nyhetsmedia angående bilbältet och lagstiftningen om användningsplikt. Dessutom har trafiksäkerhetsverket ett rikt material som tagits fram i tidigare bilbälteskampanjer. Även detta kommer givetvis - jämsides med det nya materialet — att bli tillgängligt, exempelvis för kursverksamheten inom ramen för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Vad gäller polisens insatser kommer rikspolisstyrelsen i anslutning till trafiksäkerhetsverkets kampanj att ge information och riktlinjer till såväl den trafikövervakande personalen som polispersonalen i övrigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. När statsrådet talade om informationen gjorde jag den reflexionen att de åtgärder som planeras verkar vara väl genomtänkta och grundligt genomarbetade. Det finns anledning att tro att allt detta arbete skall leda till att trafiksäkerheten ökar. Jag tackar för den delen av svaret, som jag finner utomordentligt positiv. Den andra delen av svaret gäller övervakningen. Det är riktigt att det i första hand är polisen som skall klara den. Jag vill emellertid betona att 39 övervakningen av en lag som syftar till att öka trafiksäkerheten inte först och främst är en fiskal uppgift. De skador som orsakas av trafikolyckor är omfattande och drabbar både den enskilde och samhället. Därför har samhället all anledning att se till att lagen följs.

Jag tror att det är nödvändigt att polisen koncentrerar sina resurser på dessa övervakningsuppgifter. Trafikutskottet har även förutsatt att en sådan övervakning skall komma till stånd. Jag tror också att det är alldeles utmärkt att allmänheten får reda på att polisen kontrollerar att lagen efterlevs. Den övervägande delen av bilisterna kommer säkerligen att uppfatta detta positivt som en trafiksäkerhetsåtgärd.

Herr talman! Herr Nyhage har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han är beredd medverka till att remisstiden för betänkandet om skolans arbetsmiljö ytterligare förlängs för att därigenom bereda remissinstanserna ökad möjlighet att inhämta synpunkter från andra organ. Vidare har fröken Hörlén frågat mig, om jag avser att ta något initiativ så att remissinstanserna samtidigt kan behandla både SIA:s och barnstugeutredningens förslag om fritidsverksamheten för barn. Slutligen har herr Josefson frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser urvalet av kommuner, vilka beretts tillfälle att avge yttrande i anledning av SIA:s betänkande, tillräckligt representativt. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Remisstiden för SIA:s betänkande Skolans arbetsmiljö är sex imånader. Om det skall vara möjligt att lägga fram propositionen på grundval av betänkandet under år 1975, måste remissvaren vara utbildningsdepartementet till handa i mitten av februari. Remisstiden på barnstugeutredningens betänkande Barns fritid utgår den 29 november. Till stor del sammanfaller alltså remisstiden, vilket bör vara en fördel för behandlingen av de avsnitt i betänkandena som helt eller delvis sammanfaller. SIA har i vanlig ordning remitterats till ett 30-tal myndigheter, utredningar och organisationer vilka är direkt berörda av förslagen. Dessa remissinstanser — Nr 111 inhämtar alltså ofta synpunkter från lokalt håll. Detta gäller bl.a. för Torsdagen den länsskolnämnderna. Departementet har också berett 28 kommuner tillfälle 31 oktober 1974 att direkt yttra sig över betänkandet, bl.a. de kommuner som deltagit i = utredningens försöksverksamhet. Självfallet beaktas även synpunkter från Ang. remissbehandkommuner och andra vilka inte utvalts som remissinstans. Jag räknar därför — lingen av SIA:s med att vi skall få en god bild av de kommunala organens inställning till — betänkande SIA:s förslag. Skolans arbetsmiljö, m.m.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Tyvärr var svaret precis så negativt som jag hade anledning att befara mot bakgrund av gjorda uttalanden. Det är beklagligt att regeringen inte kan visa större hänsyn mot den mycket massiva opinion från hela vårt land som önskar en förlängd remisstid. Man frågar sig onekligen vad som är det reella skälet till denna brådska. Det föreligger ju inget ovillkorligt krav på att en proposition skall läggas redan 1975. Däremot är det mycket väsentligare att skolstyrelserna ges möjlighet att vidta förbättringar inom skolans område utan hinder från ansvarigt håll. Det är mycket allvarligt när man gång efter annan i skilda sammanhang får höra påståenden om att regeringen till varje pris skall ha SIA genomfört och därför inte vill ge människorna en reell möjlighet att ge väl underbyggda synpunkter till känna. Opinionen mot den korta remisstiden kommer från bl.a. elevhåll, lärare, skolledare, målsmän, hemoch skola-organisationer, skolstyrelser, landstingens utbildningsnämnder, länsskolnämnder, politiska och andra organisationer — kort sagt alla som verkligen är berörda av intentionerna i SIA. Likväl ställer sig regeringen kallsinnig. Det finns ingen anledning eller möjlighet att här ta upp en STA-debatt. Ofrånkomligt är emellertid att en lång rad kritiska synpunkter redan kommit fram — inte minst i tidningarnas insändarspalter — vilka i varje fall till en del är grundade på missförstånd och bristande kunskap om förslagens reella innebörd. Det behövs alltså ett omfattande studium och en genomgripande diskussion innan ställningstagande kan göras till detta mycket omfattande material. I det här sammanhanget vill jag gärna citera Lärartidningen nr 44 där man har en artikel från ett diskussionsmöte med över hundratalet lärare den 14 oktober 1974. Jag citerar: ” Är det en tillfällighet att det under ungefär samma period kommer ett antal stora skolutredningar: SIA, SSK, MUT, BUL etc.? Vad vet vi t.ex. om MUT i dagens läge? SIA vill decentralisera besluten inom skolan, medan MUT vill binda upp undervisningen till detaljbeskrivna mål. MUT-arbetet beräknas vara avslutat under slutskedet av införandet av SIA, är det också en tillfällighet? Om vi inte kan studera alla dessa utredningar tillsammans kan vi inte heller få någon överblick, och hur ska vi då kunna besvara remisserna? Detta gav anledning till ett samfällt krav från mötet att remisstiden för 41 SIAs betänkande måste förlängas.” Det förefaller mig vara otroligt att regeringen skulle kunna känna någon tillfredsställelse med ett remissmaterial som kan vara grundat på svagt underbyggda underremisser. Vi som arbetar ute på fältet med skolfrågorna och vi som är målsmän ställer oss i varje fall klart kritiska mot och känner stor oro inför åtgärder grundade på ett sådant förfaringssätt. Jag vädjar alltså till statsrådet att släppa litet på prestigen och ta hänsyn till den breda opinionen! Lyssna gärna på ”rörelsen” — det är ett i sammanhanget utomordentligt gott råd!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

Sammanlagt har, som statsrådet säger i svaret, 28 kommuner beretts tillfälle att yttra sig. Det var just över urvalet jag blev förvånad. Jag har konstaterat att urvalet bland kommunerna är följande: I 16 län har man utvalt antingen den största eller de två största kommunerna. I två län har den näst största kommunen anmodats och i ett län den största och den tredje kommunen i storleksordningen. I fem län har ingen kommun anmodats, nämligen Blekinge, Kristianstads, Gotlands, Skaraborgs och Värmlands län. Utöver de här nämnda har endast tre kommuner beretts tillfälle att yttra sig, och det är Lycksele, Tyresö och Mörbylånga. SIA-utredningens förslag innebär betydande förändringar i kommunernas uppgifter på skolans område, både organisatoriskt och ekonomiskt. För att få en bättre bild av vad vårt lands kommuner anser om det nya förslaget som SIA-utredningen presenterar borde, enligt min uppfattning, alla kommuner eller åtminstone i förhållande till storlek alla kommuntyper vara likvärdigt representerade. SIA-utredningens förslag innebär förändringar i resurstilldelningen. Det innebär betydande olikheter vid genomförande i kommuner med koncentrerad bebyggelse och i glesbygdskommuner. Det är därför, herr talman, som jag velat ställa denna fråga och därmed rikta uppmärksamheten på nödvändigheten av att man anmodar alla kommuntyper att framföra sina synpunkter på SIA-utredningens förslag. Till sist vill jag fråga fru statsrådet: Skulle det inte vara värdefullt att också få in yttranden från de mindre och medelstora kommunerna och 43 ta del av deras syn på denna betydelsefulla fråga?
Herr talman! Låt mig börja med kommunerna. Det måste alltid göras ett urval, och då är det ganska naturligt att man vänder sig till större kommuner. Det gör man i samtliga fall. Dessutom hade man försökskommunerna att ta in i den här remissomgången. Men visst får också små kommuner yttra sig! Lycksele, Mörbylånga, Hudiksvall exempelvis. Det kommer naturligtvis också synpunkter från samtliga län via länsskolnämnderna. Barnstugeutredningen är inte mitt område, eftersom de remissvaren går till socialdepartementet. Sedan socialdepartementet förlängt remisstiden till den 29 november har de organisationer som tidigare gjorde anspråk på en förlängd remisstid förklarat sig nöjda med remisstiden. Sedan är det självfallet så att vi inom socialdepartementet och utbildningsdepartementet kommer att samarbeta såsom vi alltid gör i kanslihuset. Beträffande SIA är det riktigt att det bör komma till stånd en omfattande diskussion. Det är också glädjande att konstatera vilket stort intresse som har visats utredningen. Vi har satt sex månader som remisstid, vilket är en ovanligt lång tid. Man bör också ta hänsyn till att utredningens tankegångar redan tidigare var kända genom försöksverksamhet, diskussionspromemorior och genom pressen. Vi har önskemål om att lämna en proposition 1975 för att göra politiska ställningstaganden i frågan under en tid då allmänheten diskuterar skolfrågorna så livligt som nu.

Herr talman! Det är givet att kommuner av olika storlek skall få yttra sig, men det är en väsentlig skillnad på fördelningen mellan stora och små kommuner om det är 25 kommuner som så att säga representerar de stora i respektive län och tre som representerar de övriga. Frågan gäller inte enbart vilka som skall anmodas att yttra sig utan framför allt de olika kommunernas praktiska möjligheter att genomföra SIA-utredningens förslag. Dessa möjligheter är oerhört olika beroende på hur kommunen ser ut. Det är från den synpunkten som jag skulle vilja vädja till statsrådet att överväga huruvida det inte finns möjligheter att i större utsträckning låta de mindre och medelstora kommunerna få delge sina synpunkter på denna fråga.

Herr talman! Skolstyrelsen i Mariss: kommun, vilken kommun jag re Torsdagen den PRSSERISraR fick besked den i augusti — dvs. en vecka efter det att skolan 3liäktoberd974 börjat — att länsskolnämnden ville ha svar den 17 oktober. Sedan förlängdes LL tiden till den 4 november. Först den 24 oktober kunde skolledarna informeras — Ang. remissbehandgenom länsskolnämndens försorg. Det var ungefär två veckor före den tid = lingen av SIA:s punkt då svaret skulle vara inne hos länsskolnämnden. Lärarna kan över = betänkande huvud taget inte få någon information den här vägen förrän i november = Skolans arbetsmiljö, månad. Jag anser inte att det kan vara till fyllest med ett remissförfarande — m.m. som går till på det sättet. Om man läser tidningarnas insändarspalter finner man att SIA onekligen är föremål för en mycket livlig debatt. Men oavsett vem som skriver insändarna och oavsett vem som yttrar sig framföres genomgående det kravet att man måste få längre tid på sig. Man måste få tid att ordentligt sätta sig in i detta mycket stora betänkande. Inte minst Riksförbundet Hem och skola har hört av sig i detta sammanhang och ansett det vara rimligt att förbundet får tid på sig att bedriva studiecirkelverksamhet omkring materialet. Det rör sig ändå om ett par tusen sidor, med samtliga delbetänkanden, som skall plöjas igenom. Jag måste alltså återigen uttala att jag inte tycker att det är så angeläget att en proposition läggs 1975 när det gäller en så oerhört viktig fråga som denna. Det är viktigare att förankra betänkandet i folks medvetande, att människor får tid att ta del av betänkandet, studera det och sätta sig in i det samt ge sina synpunkter till känna och att man mot bakgrund av sådana insikter hos svenska folket slutligen lägger en proposition i ärendet. Jag vädjar än en gång till statsrådet att arbeta för att remisstiden förlängs.
Herr talman! Alla framför inte kravet på förlängd remisstid. Många säger att vi måste arbeta så snabbt att de här reformerna, som man tycker är viktiga, snart blir genomförda. Då kan man ju inte skjuta beslutsprocessen framför sig hur långt som helst. Låt mig ytterligare kommentera vår önskan att lägga proposition 1975. Det vanliga är naturligtvis att man inte vill att förslagen skall bli föråldrade, vilket det kan vara risk för eftersom förändringar inträffar så snabbt. Man vill också gärna göra de politiska bedömningarna i ett skede då debatten fortfarande är i gång. Detta gäller naturligtvis för regeringspartiet när vi skriver proposition. Det måste också gälla för oppositionspartierna när de skall formera sina linjer i frågan och eventuellt skriva motioner. Att remisstiden går ut i februari innebär ju inte att det då är slut med möjligheterna att påverka. De skriftliga svaren kommer in till departementet vid nämnda tidpunkt, men vi har ju både öron och ögon att uppfatta vad som framförs angående utredningen under hela perioden fram till dess att vi fattar beslut, och vi är naturligtvis mycket intresserade av att ta del av denna debatt också under 1975. Något som dessutom är mycket viktigt är att alla kommuner så små 45 ningom ordentligt måste gå igenom den här utredningen därför att så mycket av den handlar om lokalt beslutsfattande, om förslagen blir antagna såsom de nu ligger. Det gör alltså att det blir en ny omgång i alla kommuner för att bestämma hur verkligheten skall se ut just i den egna kommunen. Det är praktiskt taget omöjligt att invänta alla de utredningar som pågår och tro att skolväsendet vid en tidpunkt skall vara helt färdigutrett och att vi då skall fatta beslut. Så stabilt blir aldrig skolväsendet. Detta är underkastat en ständig förändring, och därför måste vi också reformera det successivt. Det är helt otänkbart att invänta SÖ-projektet MUT — Målbestämning och utvärdering. Det pågår kontinuerligt på mycket lång sikt som ett led i läroplansarbetet. Det är helt omöjligt att invänta resultatet av det arbetet. I så fall skulle vi kanske inte kunna åstadkomma någonting under hela 1970-talet. I varje fall menar inte herr Nyhages partivän i utredningen att vi skulle kunna dröja så länge.
Herr talman! Om man befarar att förslagen skall bli föråldrade ifall man skjuter på remissförfarandet ett antal månader, blir jag verkligen orolig. Detta talar sannerligen för att man skall ligga lågt och låta människorna ordentligt sätta sig in i de olika förslagen. Statsrådet hänvisade också till det lokala beslutsfattandet. Det är helt klart att när kommunerna skall genomföra den av riksdagen godkända SIA propositionen — om jag får kalla den så — är ju dessa då redan låsta till huvudintentionerna i riksdagens beslut. Det vore alltså mycket riktigare att kommunerna hade god tid på sig att ge sina synpunkter till känna innan riksdagen fattar sitt beslut.
Herr talman! Jag kan inte begära att herr Nyhage skall känna till hur ett departement fungerar, men faktiskt är det så att om remissyttranden inte kommer in förrän längre fram under 1975 är det omöjligt för oss att under det året lägga fram en proposition. Och det vore synd att dröja med de politiska ställningstagandena alltför långt efter det att SIA-förslagen debatterats så kraftigt som nu. Det är därför som jag mycket gärna skulle vilja lägga fram propositionen under 1975 — men det kan inte bli förrän på hösten 1975. Det vore alltså en nackdel om den lades fram först 1976. Skulle vi göra det, så blir det genomförandeprogram som utredningen skisserat helt omöjligt.
Herr talman! Jag har naturligtvis all respekt för statsrådets inställning att lägga fram propositionen 1975, och den inställningen ifrågasätter jag verkligen inte. Men jag kan inte se att det är ett så tungt vägande skäl i detta stora och mycket viktiga sammanhang att man ändå inte skulle kunna skjuta på propositionen. Den skulle ju kunna läggas fram samtidigt med riksdagens början 1976. Jag kan inte förstå att det skulle ställa till speciellt mycket olägenheter. Det skulle snarare vara av stort värde för skolpolitiken i det här landet — det är jag övertygad om.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat utbildningsministern, om skolöverstyrelsen och länsskolnämnder — med beaktande av uttalande i propositionen 82 år 1974 och utbildningsutskottets betänkande nr 29 år 1974 angående lanthushållsskolornas framtida verksamhet — bör engagera sig för att begränsa ifrågavarande skolors rekrytering och verksamhet. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Det ankommer på skolöverstyrelsen och länsskolnämnder att, med iakttagande av vad statsmakterna uttalat, verka för en ändamålsenlig planering av skolväsendet. Myndigheterna har därvid givetvis både rätt och skyldighet att i fråga om enskilda studievägars dimensionering redovisa sina synpunkter och förslag i det enskilda ärendet.

Herr talman! Eftersom herr Nilsson i Tvärålund inte har tillfälle att i dag ta emot svaret på sin fråga vill jag i hans ställe framföra ett tack till statsrådet för svaret. Konsumtionsutbildningen som den bedrivs av lanthushållsskolorna är av synnerligen stort värde och efterfrågas av allt fler. Sökandefrekvensen till skolorna visar detta i hög grad. Redan år 1971 beslöt riksdagen att lanthushållsskolornas utbildning skulle finnas kvar så länge det finns en tillfredsställande elevtillströmning. Statsrådet har ytterligare slagit fast detta i propositionen 82 år 1974, och ett enigt utbildningsutskott har i sitt betänkande nr 29 sagt samma sak. Riksdagen har också i år beslutat att den utbildning lanthushållsskolorna bedriver skall finnas kvar så länge elevtillgången är tillfredsställande. Jag har den uppfattningen att herr Nilsson i Tvärålund aktualiserat denna fråga därför att skolöverstyrelsen och länsskolnämnden aviserat indragning av ett antal elevplatser och en skola — detta trots att elevtillgången är tillfredsställande. Nu säger statsrådet i sitt svar att det ankommer på skolöverstyrelsen och länsskolnämnder att, med iakttagande av vad statsmakterna uttalat, verka för en ändamålsenlig planering av skolväsendet.

Torsdagen den Herr talman! Även då statsmakterna uttalar att utbildningen vid lant 31 oktober 1974 hushållsskolorna skall finnas kvar har naturligtvis huvudmännen och övriga — oo oo skolmyndigheter att på sedvanligt sätt pröva omfattningen av utbildningen. Ang. åsiktsregistre Även om vi säger att en utbildning skall bedrivas inom oförändrade ramar ring inom lärarutoch med oförändrade förutsättningar totalt sett i riket kan det finnas anbildningen ledning att förändra den lokala och regionala dimensioneringen av en studieväg. Fastare normer än så kan vi inte ge, utan det måste ankomma på myndigheterna att i vanlig ordning pröva omfattningen av utbildningen.
Herr talman! Innebär det senaste uttalandet från statsrådet att SÖ och länsskolnämnden, även om det finns sökande till en utbildning, kan stoppa denna trots det riksdagsbeslut som föreligger?
Herr talman! Det finns naturligtvis i vårt land studievägar inom vilka sökandefrekvensen är högre än dimensioneringen. Vi kan aldrig komma därhän att det exakt stämmer överens. Vad vi måste se till är att få en ändamålsenlig dimensionering, och i det arbetet väger naturligtvis de lokala och de regionala myndigheterna in många hänsyn.
Herr talman! Sökandefrekvensen när det gäller t.ex. den nu aktuella utbildningen visar ändå att många anser sig behöva denna utbildning och anser den vara värdefull.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser åsiktsregistrering och rapportering av vänsteranhängare inom lärarutbildningen försvarbar och, om så inte är fallet, han vill medverka till att åstadkomma en ändring av berörda förhållanden. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Åsiktsregistrering eller rapportering av vänsteranhängare av det slag fru Nordlander nämner får inte förekomma.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga. Svaret är både kort och konkret, och jag noterar att åsiktsregistrering inte får förekomma. Låt mig dock först rent allmänt konstatera att åsiktsregistreringen för personer med s.k. vänstersympati fortfarande fungerar, trots alla försäkringar att sådan inte längre förekommer. När det gäller den nu aktualiserade frågan är det mest allvarliga att det förutsätts, utan annat underlag än vetskapen om vederbörande lärares vänstersympatier, att denne inte ger en objektiv undervisning. På samma sätt ifrågasätts dock inte objektiviteten hos lärare med en konstaterad borgerlig politisk uppfattning, inte ens om vederbörande lärare har sina sympatier längst ut på högerkanten. Inom parentes vill jag tillägga att objektivitet väl inte avgörs av politisk uppfattning. Att lärare under alla tider rekryterats ur det borgerliga lägret är ingen hemlighet. Vi kan bara titta på sammansättningen i riksdagen, där just lärare utgör en stor andel. Den helt övervägande delen av dessa lärare finns på den borgerliga kanten. När det monopolet nu riskerar att brytas genom att även elever med vänstersympatier söker till lärarutbildningen finns det tydligen krafter på olika håll inom utbildningsväsendet som vill slå vakt om detta borgerliga monopol. Jag konstaterar nu att statsrådet Hjelm-Wallén inte delar dessa monopolsträvanden. Men trots att elever med vänstersympatier får delta i lärarutbildningen, finns det tydligen ganska enkla möjligheter att förhindra att utbildningen leder till ett jobb. Vilka försyndelser kan då åberopas då man avgör om vissa personer inte är lämpliga att undervisa? Det verkar vara ganska oskyldiga saker. I ett fall, som gäller två lärarkandidater, visas att de har varit kritiska till undervisningen på lärarhögskolan under lektionerna, att de har medverkat i skoltidningen och att de har deltagit i FNL-arbetet. Detta är tydligen tillräckligt som underlag för att anklaga dem för bristande objektivitet i undervisningen. Den åsikten stöds sedan av både SÖ och JO, som har behandlat och yttrat sig i ärendet. Vilken uppfattning har statsrådet om anklagelser på så bräcklig grund?
Herr talman! Eftersom det är klart för mig vilket fall fru Nordlander åsyftar, kan jag nämna vad som anförts. SÖ och JO har båda ansett att det inte har skett något otillbörligt i lärarutbildningen och att lärarutbildarna inte har gjort något fel. Båda konstaterar emellertid att det skulle ha begåtts fel, om lärarutbildarna hade sagt att lärarkandidaterna skulle vara mindre lämpliga eller borde observeras på speciellt sätt enbart på grund av åsiktstillhörighet. Så har inte skett, enligt vad som framkommit vid den undersökning som JO har gjort. Jag vill tillägga att när lärarutbildare lämnar upplysningar till handledare — vilket de gör för att i möjligaste mån hjälpa lärarkandidater till rätta när vederbörande är ute under sin praktiktermin — bör lärarkandidaten själv få del av upplysningarna, så att han/hon kan lägga sina synpunkter på dem. Så hade tydligen inte skett i detta fall, och det är att beklaga.
Herr talman! Det senaste som statsrådet säger vill jag gärna acceptera. Det är viktigt att lärarkandidaten får information i ett sådant här fall. Den principiella grund som JO har för att även i fortsättningen tillåta registrering finns emellertid i den nya grundlagen, trots att den ännu inte trätt i kraft. Visserligen sägs att enbart åsiktstillhörighet inte räcker för att ingripa. Men om personens åsikter kan befaras hota t.ex. skolstadgan är det riktigt att registrera denne och vidarebefordra uppgifterna. Underförstått: Vänstersympatisörer utgör en risk mot skolstadgans krav på objektivitet, och därför måste man känna till vilka som hyser vänstersympatier. Även SÖ finner det naturligt att underhandsinformationer om kandidaternas agerande vid lärarhögskolan skall få förekomma, speciellt som informationerna är avsedda att fästa handledarnas uppmärksamhet på vissa punkter i läroplanen, exempelvis på objektivitetskravet. Däremot får handledaren inte upplysas om kandidaternas politiska åsikter, det är ganska klart. Men när vissa lärarkandidaters objektivitet ifrågasätts måste man ändå vara ganska naiv om man inte förstår sammanhanget.
Herr talman! Det var varken jag eller justitieombudsmannen som gjorde den här kopplingen, nämligen att ett överlämnande av information om en lärarkandidats samhällsvärderingar skulle vara samma sak som att registrera vänsteranhängare. Det är fru Nordlander som gör den, men jag tycker att man skall undvika det. Naturligtvis finns det över hela politiska skalan anledning att resonera om objektivitet. Jag noterade bara att fru Nordlander satte ett likhetstecken.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag är beredd att förlänga dispenstiden för studiecirklar i energifrågor till den 15 december 1974. Kungl. Maj:t föreslog i propositionen 1974:28 att en omfattande studieoch informationskampanj om energipolitiska frågor skulle genomföras och att särskilda medel skulle ställas till förfogande för de studieförbund som önskade engagera sig i denna. För studiecirklar i energifrågor som påbörjades före den 15 november 1974 borde generell dispens ges beträffande minimiantalet studietimmar, så att även cirklar med minst 10 studietimmar kunde bli statsbidragsberättigade. Antalet sådana cirklar beräknades till 3 000. Vidare beräknades att ett särskilt konferensoch materialbidrag om 1 miljon kronor skulle utgå för cirkelledarutbildning, materialframställning m.m. Riksdagen hade ingen erinran mot dessa förslag. Intresset för att studera de energipolitiska frågorna i denna form har visat sig glädjande stort. Antalet energicirklar har blivit betydligt större än beräknat. På framställning av ABF och på grundval av beräkningar av skolöverstyrelsen har Kungl. Maj:t därför nyligen beslutat om höjning av konferensoch materialbidraget med 1,8 miljoner kronor att fördelas mellan studieförbunden. Syftet med förslaget om energicirklar är att skapa en bred debatt om energifrågor med förankring i folkrörelserna. Det syftet har enligt min mening redan uppnåtts och studieförbunden har än en gång visat sin förmåga att nå ut till stora grupper med diskussion om viktiga samhällsfrågor. Frågan om en förlängning utöver den 15 november 1974 av dispensen att starta energicirklar med reducerat antal studietimmar har redan tagits upp till övervägande inom utbildningsdepartementet. Jag kan här upplysa om att jag avser att inom kort föreslå Kungl. Maj:t att besluta om en sådan förlängning till den 15 december. Jag vill avslutningsvis tillägga att jag avser att också föreslå Kungl. Maj:t att i 1975 års budgetproposition närmare redovisa för riksdagen de berörda besluten och skälen för dem.
Herr talman! Herr Granstedt är tyvärr förhindrad att närvara i dag och jag skall på hans vägnar be att få tacka för det glädjande beskedet från utbildningsministern. Det är utan tvekan ett mycket intressant studieexperiment som nu pågår i hela landet. Det mycket breda gensvar som studiekampanjen kring energifrågorna fått visar studieförbundens möjligheter att möta människors behov av fördjupade kunskaper och debatt i brännande samhällsfrågor. Studieförbundens insatser har enligt min mening varit imponerande mot bakgrund av att man så sent som den 1 mars fick besked om informationskampanjen i energifrågorna. Redan från början fanns det skäl att tro att regeringens beräkningar om ca 3 000 cirklar var tilltagna något i underkant. Konseljbeslutet för två veckor sedan om en höjning av bidragen med hänsyn till att man nu kan räkna med mer än dubbelt så många cirklar kom därför inte som någon direkt överraskning. Med den korta tid studieförbunden har haft på sig får man naturligtvis räkna med att det uppstår svårigheter att så snabbt som avsetts nå maximal genomslagskraft. På alla nivåer i organisationerna har man legat långt fram i informationsgivningen och i planerandet av höstens verksamhet kring mängder av studieämnen. Det tar tid innan man kan lägga om planeringen och nå ut med informationen i alla led. Det visade sig också att man oroade sig över att dispenstiden för cirkelstarten skulle gå ut redan den 15 november och att man på grund av tidspress skulle tvingas avvisa intresserade och inställa studieverksamhet. Studieförbunden har ju små möjligheter att slussa över de studieintresserade till andra lika aktuella cirklar kring energifrågorna som fyller de vanliga mallarna om minst dubbelt så många studietimmar. Det är därför med stor tillfredsställelse jag fått höra utbildningsministerns svar i dag om en förlängning av dispenstiden.

Hur stämmer uppgifterna om att statsministern besökte Portugal som ordförande i SAP med av statsministern samtidigt gjorda uttalanden, vilka uppfattats som innebärande utfästelser om kommande svenska statliga bidrag till valrörelsen i Portugal? Är statsrådet beredd medverka till att planerade nedläggningar av eller inte kommer till stånd?
Herr talman! Herr Wirtén har frågat industriministern av vilka skäl regeringen — sedan riksdagen upphävt Allmänna förlagets monopolställning beträffande statligt tryck — har beslutat om skyldighet för statlig myndighet att samråda med detta förlag vid all trycksaksframställning vars kostnad överstiger 1000 kronor. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag vill erinra om att samrådsskyldighet för statliga myndigheter i publikationsfrågor existerat långt före Allmänna förlagets tillkomst. Från 1921 skedde detta samråd genom statens tryckerisakkunniga och från 1937 genom statskontoret. Motiven för detta har varit, och är fortfarande, att det inte kan betraktas som rationellt att vid varje myndighet bygga upp en egen kompetens inom tryckeriområdet. Myndigheterna behöver därför sakkunnig hjälp från ett centralt organ. Ett av motiven för Allmänna förlagets tillkomst år 1969 var också att åstadkomma en samordning av den statliga publikationsverksamheten. En sådan samordning förutsätter att det centrala organet ges möjlighet att lämna råd. Vid Allmänna förlagets tillkomst tillgodosågs behovet av samråd genom skyldigheten att anlita Allmänna förlaget. När nu denna skyldighet till följd av riksdagens beslut har upphävts är det naturligt att ålägga myndigheterna att åtminstone inhämta råd från Allmänna förlaget. Alternativet till denna ordning hade närmast varit att i någon form återupprätta statskontorets tryckeriexpedition, vars tidigare personal för övrigt i stor utsträckning flyttade över till Allmänna förlaget. Detta alternativ har emellertid regeringen bedömt som mindre ändamålsenligt. Jag vill slutligen erinra om att frågan om samrådsskyldighet i publikationsfrågor inte berördes i riksdagens beslut, som enbart avsåg skyldigheten att anlita Allmänna förlaget vid trycksaksframställning.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till finansministern för svaret på min fråga. Frågan om Allmänna förlagets monopol på beställning av statliga trycksaker är inte ny i riksdagen — så långt vill jag gärna hålla med finansministern. Tvärtom har det varit strid om detta varje år sedan Allmänna förlagets tillkomst. Jag vill dock erinra om att 1970 lovade dåvarande industriministern Krister Wickman i ett interpellationssvar till herr Wikström att efter ett övergångsskede verka för att detta beställningstvång hos Allmänna förlaget skulle tas bort. Skälen till att Allmänna förlaget skall konkurrera på lika villkor med andra tryckerier tycker jag är dels så kända, dels så självklara att det nu inte finns anledning att redovisa dem. Regeringen har dock framhärdat och försvarat Allmänna förlagets favoriserade ställning. Men detta till trots beslöt riksdagen i mars i år att ta bort skyldigheten för statliga verk och institutioner att anlita Allmänna förlaget. Vad händer sedan? Jo, finansminister Gunnar Sträng låter utfärda en kungl. kungörelse i enlighet med beslutet. Så långt är det bra. Men det anmärkningsvärda är att kungörelsen innehåller en ny form av obligatorium. Numera skall ett obligatoriskt samråd med Allmänna förlaget ske innan anbud infordras eller Allmänna förlaget anlitas för tryckningen. Självklart innebär ett sådant obligatoriskt samråd ett stort försprång före konkurrenter. Med den uppsättning av fackfolk som Allmänna förlaget har till sitt förfogande torde det vara ganska lätt att övertyga den beställande myndigheten om att ”det bästa resultatet nås” om Allmänna förlaget får ta hand om beställningen. Även om riksdagen inte i sitt beslut direkt sade ifrån att samråd med Allmänna förlaget inte får förekomma måste riksdagsbeslutets anda innebära att något sådant samråd inte heller skulle förekomma. Därmed har frågan också fått en konstitutionell sida som bör prövas på sedvanligt sätt. Det framstår, tycker jag, mycket klart att förfaringssättet inte är i överensstämmelse med riksdagens beslut.
Herr talman! Jag vidhåller att här har inte regeringen eller dess finansminister i något avseende överträtt riksdagens beslut eller gjort någonting som icke står i överensstämmelse med riksdagens beslut. Vi har alltid, som framgick av svaret, haft vissa tryckerisakkunniga som de olika verken kunnat vända sig till för råd vid trycksaksbeställningar. Allmänna förlaget har övertagit denna uppgift och även övertagit den personal som tidigare i statskontoret fungerade för detta ändamål. Det är inte längre fråga om någon monopolställning. Det var det i början — initialmässigt — och jag försvarade den då, eftersom det fanns ett behov av ett statligt förlag i konkurrens med den privata marknadens förlag. För att detta förlag skulle få en något så när rimlig start behövdes det initialmässigt ett beslut om att staten skulle lägga sitt tryck i det förlaget. Nu står det på egna ben och dess funktion är bara rådgivande för de olika verken. Det är ingen ny funktion — den har funnits i åtskilliga decennier.
Nr 113 Herr talman! Initialskedet, som finansministern talar om, borde väl vara förbi, och det tycker jag att finansministern medgav i sitt inlägg här. Vad det nu gäller är, som finansministern också uttryckte det, att låta Allmänna förlaget stå på egna ben i konkurrensen. Allmänna förlaget Om offentlig har för övrigt enligt den trycksak som förlaget delar ut och där det erbjuder = registrering av sina tjänster självt satt upp som ett huvudmål att dess ökade konkur = statsråds och högre renskraft skall komma kunderna till del i form av funktionella produkter — departementstjänoch sänkta priser. Har man detta som mål för sin verksamhet är det = stemäns aktieinnerimligt att man konkurrerar på lika villkor och att även samrådet för — hav Jag vidhåller att det måste ha varit riksdagsbeslutets mening att inte heller samrådet skulle vara kvar utan att full likställdhet skulle råda mellan Allmänna förlaget och övriga tryckerier.
Herr talman! Jag protesterar mot den tolkning av riksdagsbeslutet som herr Wirtén gör. Den rådgivning som de olika verken kan behöva när de handhar sitt tryck har ingenting med den gamla monopolställningen att göra. Det är varje myndighets eget avgörande var man beställer sitt tryck någonstans. Alla får ett sådant besked från Allmänna förlaget som innebär att friheten att välja ligger kvar.
Herr talman! Herr Molin har frågat mig om jag vill medverka till tillkomsten av en offentlig registrering av aktieinnehaven hos regeringens ledamöter och de högre tjänstemännen i statsdepartementen. Statsråds och statstjänstemäns inkomstoch förmögenhetsförhållanden redovisas i de årliga deklarationerna till taxeringsmyndigheten efter samma regler som gäller för övriga medborgare. Då jag inte anser någon godtagbar grund föreligga för att kräva en särskild offentlig redovisning för vissa personer blir svaret på frågan nej. Upplysningsvis kan jag nämna att i den mån fysisk person innehar aktier som registreras i Värdepapperscentralen är dessa uppgifter offentliga om antalet aktier i ett företag överstiger 500.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret. Låt mig först säga att det här inte är fråga om någon inskränkning av rätten att inneha aktier. Det gäller enbart ett krav på registrering av aktieinnehavet. Jag skall be att få ge ett exempel på varför jag tycker att detta är ett relevant problem. Det är ju så att befrielse från realisationsvinstskatt vid aktieförsäljning i vissa fall kan medges av finansministern. Det sker efter en skönsmässig prövning av frågan huruvida aktieförsäljningen i det enskilda fallet har samband med en företagsfusion som ligger i samhällets intresse. Skattebefrielsen är i många fall avgörande för om fusionen kommer till stånd eller inte. I de fallen ligger det alltså i finansdepartementets hand att avgöra om fusionen kan anses vara så rationell att man genom en skattebefrielse skall främja densamma. Det är väl uppenbart att ställningstagandet från finansdepartementets sida i ett sådant fall blir av avgörande betydelse för den enskilde aktieägarens bedömning av värdet av att sälja sina aktier. Nog borde det då kännas tillfredsställande att ha en offentlig insyn i de aktieaffärer som eventuellt görs av handläggarna av sådana här ärenden i finansdepartementet. Det bör väl tilläggas att i de ärenden som jag nämner är både själva aktmaterialet och det diarium där akterna förvaras hemligstämplat. Herr talman! Detta är ju en problematik som har diskuterats mycket utomlands. I England arbetar för närvarande en utredning med frågan om ökad öppenhet i makthavarnas privatekonomiska förehavanden, och i Förenta staterna ger den offentliga granskningen av den nye vicepresidentkandidatens privatekonomi en god illustration av den vikt som man i USA tillmäter dessa frågor. Vi har ju också i Sverige haft en uppmärksammad debatt om ”insiderspekulation” och om åtgärder mot sådan spekulation. Där har från bankinspektionen just rests krav på en särskild procedur och särskild insyn när det gäller ”insiderspekulation”. Nog vore det väl med den utgångspunkten rimligt att också statliga makthavares aktieinnehav blev föremål för en särskild offentlig registrering.
Herr talman! Herr Molin försökte motivera varför han har ställt denna fråga och åberopade då den av riksdagen godtagna lagstiftningen om rätt för regeringen — i första hand är det finansdepartementet som hanterar dessa frågor — att medge befrielse från realisationsvinstbeskattning i sådana fall där det enligt lagstiftningens förutsättningar kan anses erforderligt. Till sådana förutsättningar och kriterier hör ju bl.a. att det skall vara en sammanslagning av eller ett köp av ett företag, som från allmän samhällelig synpunkt anses vara värdefullt, och att just den affären endast kan komma till stånd om regeringen lämnar dispens från realisationsvinstbeskattningen. Eller med andra ord: Om regeringen inte lämnar dispens kommer affären inte till stånd. I allmänhet brukar det vara fråga om en sammanslagning eller uppköp stora företag emellan. Man mister sålunda den samhälleliga vinst som en fusionering, en rationalisering, skulle innebära. När nu herr Molin säger att det är uppenbart att ställningstagandet Nr 113 hos berörda ämbetsmän och i sista hand hos finansministern skulle på Tisdagen den verkas om vederbörande nu också har aktier i de företag som här ak 5 november 1974 tualiserats, så betraktar jag det som en uppenbar oförskämdhet från herr Molins sida. Jag har aldrig i mitt liv kunnat drömma om något sådant. Om offentlig Det finns i statsförvaltningen dess bättre så pass korrekta tjänstemän = registrering av att de handlägger ärendena objektivt alldeles bortsett från om de till — statsråds och högre äventyrs skulle ha placerat besparingar i några aktier i ett berört företag — departementstjänsåsom alternativ till ett vanligt banksparande. Herr Molin var ju angelägen = stemäns aktieinneatt framhålla att han inte i och för sig kritiserade att vederbörande hade — hav någon aktie. Jag måste avvisa de här insinuationerna. Jag vill också säga att hanteringen av realisationsvinstärendena granskas varje år av riksdagens konstitutionsutskott. Utskottet går igenom varje ärende och ger sitt utlåtande om huruvida de ärendena har hanterats med objektivitet och i överensstämmelse med de riktlinjer som riksdagen har anvisat. Där har man från riksdagens sida all erforderlig kontroll.

Herr talman! Det är riktigt att konstitutionsutskottet granskar de här ärendena. Jag har för min del kommit till den slutsatsen att det är mycket svårt att finna en enhetlig praxis vid prövningen av dessa ärenden. En princip som finansdepartementet använt har varit att försäljningsbeloppet skall vara ganska stort för att det skall bli fråga om en skattebefrielse. I ett par fall har det rört sig om 20-25 miljoner kronor, och man kan konstatera att det inte funnits någon chans att få den här befrielsen om försäljningsbeloppet varit mindre än 1 miljon kronor. I övrigt har det varit relativt svårt att finna en enhetlig praxis. Men det sammanhänger, herr Sträng, med att aktmaterialet är mycket knapphändigt. Det är alltså inte bara på det viset att själva ansökningshandlingarna är hemliga, utan också det diarium i vilket dessa ansökningshandlingar förtecknas är hemligt. Det är inte så orimligt att man från de utgångspunkterna har krävt en vidgad insyn. Jag har hållit den här frågan på det principiella planet, och jag har inte insinuerat någonting, men om herr Sträng vill slippa uppfatta frågan som en oförskämdhet går det att åstadkomma detta genom att medge den begärda insynen. Det är väl inget konstigt att man ställer samma särskilda krav på insyn när det gäller de offentliga makthavarna som bankinspektionen har ställt på de privata makthavarna. Är det någonting som är skrämmande för finansministern?
Herr talman! I det svar jag lämnade sade jag att uppgifterna hos Värdepapperscentralen är offentliga om innehavet överstiger 500 aktier. Anslutning till VPC börjar bli regelmässig och centralen kommer snart att täcka in hela börslistan. Dessutom finns det en regel som säger att styrelseledamöterna i företag har skyldighet att till bankinspektionen rap 65 Tisdagen den ! HE TV 5 november 1974 placerade på aktier utan har en helt annan konstitutionell karaktär kan portera om de har aktier i det egna företaget. Något annat är det inte frågan om. Eftersom varken statsdepartementen eller myndigheterna är man inte här göra några som helst jämförelser. Om offentlig Bankinspektionen intresserade sig för ett personligt aktieinnehav när registrering av man ville föra till rätta en journalist som i sin profession var regelmässigt statsråds och högre sysselsatt med att kommentera börsutvecklingen och skriva sina börsdepartementstjän — krönikor i ledande affärstidningar. Det är mycket möjligt att den som stemäns aktieinne — sitter med pennan i hand och spår om utvecklingen för de olika företagen hav befinner sig i en ömtålig situation, och det var i det fallet bankinspektionen ingrep. Inga av de här liknelserna har någon som helst relevans när det gäller ämbetsmännen i statsförvaltningen.
Herr talman! Som jag ser det finns på det principiella planet en betydande likhet. De företagsledare som gör affärer i det egna företagets aktier och som då har en särskild insyn är principiellt i samma situation som t.ex. en beredande ämbetsman i finansdepartementet eller ett annat departement som handlägger den här relaterade typen av ärenden. Den skönsmässiga prövningen av frågan huruvida en person skall få befrielse från realisationsvinstskatt eller ej innebär — i det fall jag tog — att man påverkar värdet av de aktier som finns i de fusionerande företagen. Dessa aktiers värde påverkas av om finansdepartementet går med på skattebefrielsen eller ej — och därmed också frågan om det blir fusion eller ej. Från den synpunkten menar jag att behovet av insyn är stort både hos privata och hos statliga makthavare och att denna insyn behöver vidgas med avseende på båda kategorierna.
Herr talman! Nu är det inget personligt tyckande som avgör, om ett företag skall få skattebefrielse för realisationsvinsten på aktierna, utan de tjänstemän som förbereder ärendena har att hålla sig till de kriterier och förutsättningar som är angivna i förarbetena till lagstiftningen, i utskottsbetänkanden och i riksdagsbeslut. Är inte de förutsättningarna upp fyllda, säger man nej. För att framställningen skall kunna utgöra underlag för ett bifall, måste den vara i överensstämmelse med vad riksdagen har uttalat sig för. Under sådana förhållanden finns inget utrymme för personligt favoriserande eller tyckande, utan man följer vad som är fö reskrivet i de beslut som en gång har fastställts av riksdagen. I sista hand är det konstitutionsutskottet som ser till att reglerna och kriterierna tioner som riksdagen en gång har angivit.

Herr talman! Jag utgår tveklöst från att de tjänstmän som handlägger dessa ärenden följer de regler som är fastställda bl.a. av riksdagen. Jag Nr 113 Tisdagen den ningar följs. Vad jag har försökt säga är att i varje fall lagstiftningen 5 november 1974 inte är så klar att den utesluter en skönsmässig prövning. När vi i konsti tutionsutskottet fått möjlighet att studera hur dessa regler tillämpas har Ang. kvinnans åtminstone jag inte kunnat finna någon enhetlig praxis. Det är möjligt = ställning inom att vi, om vi hade mera material till vårt förfogande, hade kunnat finna = statskyrkan en enhetlig praxis. Men mot bakgrund av att det finns möjlighet till skönsmässig prövning menar jag att allmänhetens behov av insyn är lika väldokumenterat i detta fall som t.ex. när det gäller storföretagen. föreställer mig också att t.ex. finansministern ger anvisningar till tjänstemännen i finansdepartementet, och jag förutsätter att dessa anvis

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat statsminister Palme om regeringen ämnar vidtaga någon åtgärd i avsikt att få slut på den förödmjukande diskriminering av kvinnan som förekommer inom statskyrkan. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Herr Sjöholm torde med sin fråga avse främst de fall då kvinnor vägrats prästvigning. Det har i olika sammanhang hävdats att biskop inte är skyldig att mot sin religiöst grundade övertygelse viga kvinna till präst. Därvid brukar man åberopa den s.k. samvetsklausulen, dvs. vissa uttalanden i samband med tillkomsten år 1958 av den lag som ger kvinna samma behörighet som man till prästerlig tjänst. Den närmare innebörden av samvetsklausulen är omstridd. Enligt min mening ger den inte biskop rätt att vägra kvinnor prästvigning på grund av deras kön. Jag vill i detta sammanhang upplysa om att regeringen vid utnämning av biskopar givit företräde åt kandidater som kunnat förväntas viga kvinnor till präster. Trots detta finns fortfarande ett motstånd mot kvinnliga präster. Det finns alltså behov av ytterligare ågärder för att jämställa kvinnorna med männen såväl i fråga om prästvigning som när det gäller arbetsförhållandena. Vilka åtgärder som bör vidtagas bör i första hand ses som en inomkyrklig fråga och jag räknar därför med att nästa års kyrkomöte kommer att aktualisera den. Den s.k. samvetsklausulen har också fått ett visst inflytande på personalpolitiken i stiften. Så har man i allmänhet sökt undvika att kvinna placeras i pastorat där det finns en manlig präst som är motståndare till kvinnliga präster. Detta har på vissa håll lett till svårigheter att placera kvinnliga präster. Jag vill inte fördölja att jag är besviken över utvecklingen efter till komsten av 1958 års lag. Men jag hoppas att kyrkan skall visa sig ha kraft att lösa de frågor som återstår för att skapa en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män inom kyrkan.
Herr talman! Tack för svaret. Det var ett alldeles utmärkt svar. Statsrådet säger sig både vara besviken över utvecklingen sedan 1958 och villig att verka för att det skall bli en annan ordning i det nu aktuella avseendet. Som nämnts infördes år 1958 en lag som reglerar dessa frågor, och efter lagtexten står, som det gemenligen gör: ”Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta.” Nu är det tyvärr så att vissa biskopar —-jag vill understryka ordet ”vissa” — är både ohörsamma och oefterrättliga på denna punkt. Det minskar naturligtvis i första hand förtroendet för kyrkan själv, om man går ut och predikar kärlek till nästan, försoning och fördragsamhet och sedan i praktiken ger prov på motsatsen, dvs. känslokyla, ofördragsamhet och oförsonlighet. Handlingar betyder som bekant ändå mer än ord. Det här är, som jag ser det, allvarligt inte bara för kyrkan utan också för samhället så länge vi har en statskyrka, och det ser tyvärr ut att bli länge. Diskrimineringen av kvinnan sker inom en statlig förvaltning, och det kastar ju en skugga också på samhället, i första hand väl på regeringen. Nu delar alla politiska partier i vårt land — det är ganska självklart —- övertygelsen om könens lika värde, och när det gäller präster finns det som sagt en särskild lag om detta. Trots detta fortsätter ändå diskrimineringen av kvinnan. Det är — vilket vi kan vara eniga om — hög tid att försöka sätta stopp för denna förödmjukande diskriminering. Den är förödmjukande för kvinnan, den är, som jag ser det, förödmjukande också för samhället så länge vi har en statskyrka. Men i själva verket är den allra mest förödmjukande för de biskopar som här ställer sig vid sidan av samhällets uppslutning kring demokrati, likvärdighet och medmänsklighet. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om jag —- mot bakgrund av de enligt herr Wijkman förändrade ekonomiska och sysselsättningsmässiga utsikterna för Stockholmsregionen — anser det vara rimligt och vettigt att fullfölja utflyttningen av statliga verk från Stockholm. Herr Wijkman har vidare frågat mig om jag är beredd att revidera min syn på de kostnader som skattebetalarna kommer att åsamkas på grund av verksflyttningen och om min reaktion på de enligt herr Wijkman uppenbara svårigheter som statens personalnämnd hittills haft när det gäller att ordna nya jobb i Stockholm för sådana tjänstemän som inte önskar flytta med sina verk. Den fråga om sysselsättningen i Stockholmsregionen som herr Wijkman aktualiserar tog jag upp här i kammaren förra året vid debatten om den andra etappen av omlokaliseringen av statlig verksamhet. Jag redovisade då att omlokaliseringen av statliga verk inte skulle komma att medföra en minskning av antalet anställda i statlig förvaltning i Stockholm utan i stället en dämpning av den fortsatta expansionen av antalet statstjänstemän. Däremot har man kunnat avläsa en nedgång i den industriella aktiviteten i Stockholm, vilket för med sig risker för en alltmer renodlad och ensidig inriktning av verksamheten. Jag framhöll att den faran hade vi uppmärksammat. Staten stimulerar inte längre utflyttning av industriell verksamhet från Stockholm. En snabbare ökning av antalet statstjänstemän är ingen lösning på det balansproblemet. Riksdagen beslöt med stor majoritet förra året om fortsatt omlokalisering av statliga verk. Sedan dess har läget på denna punkt inte ändrats på sådant sätt att ett frånträdande av riksdagsbeslutet kan motiveras. När det så gäller kostnaderna för omlokaliseringen kan vi nu beträffande byggnadsinvesteringarna göra en avstämning mot de beräkningar som gjordes av delegationen för omlokalisering av statlig verksamhet. Delegationens uppskattningar av investeringskostnaderna har visat sig realistiska när man jämför med de verkliga kostnaderna. Det kan vara av intresse att i detta sammanhang konstatera att en jämförelse mellan lokalkostnaderna i Storstockholmsområdet och dem vi får för omlokaliseringsverken visar avsevärda hyresbesparingar genom omlokaliseringen. Alternativet till omlokalisering hade varit nyförhyrningar och statliga byggprojekt i Storstockholm. Hyresberäkningar avseende nu pågående omlokaliseringsprojekt, för vilka säkra uppgifter om byggnadskostnader föreligger, visar lokalhyror på omkring 200 kronor per kvadratmeter lägenhetsyta, vilket klart understiger motsvarande hyreskostnader i Stockholm. Sammantaget har inte heller i övrigt några sådana förändringar visat sig att jag har anledning att revidera min uppfattning i kostnadsfrågan. I samband med debatten förra året om den fortsatta omlokaliseringen redovisade statsrådet Löfberg utförligt vad som görs och kommer att göras för att hjälpa dem som av olika skäl inte kan eller vill följa med till de nya orterna. Statens personalnämnds uppgift i detta sammanhang är att se till att de tjänster som blir lediga vid myndigheter, som stannar kvar i Storstockholmsområdet, så långt möjligt utnyttjas vid omplacering av dem som inte önskar följa med sin anställningsmyndighet vid flyttningen. Enligt vad jag erfarit hade personalnämnden i september — nästan ett år före den första omfattande omlokaliseringsomgången — gjort 2240 Nr 113 Tisdagen den många som verkligen kommer att behöva omplaceras kan avgöras först 5 november 1974 närmare tidpunkten för flyttningarna. Erfarenheten visar att antalet flytt ningsbenägna tenderar att öka ju närmare denna tidpunkt man kommer. anvisningar, vilket lett till att nära 700 statstjänstemän omplacerats. Hur Ang. utflyttningen — Jag har ingen anledning att tro att vi då inte skall ha klarat av det som av statliga verk från rimligen kan krävas i fråga om dem som valt att stanna i Stockholm.

Herr talman! Låt mig först tacka herr statsrådet Sträng för svaret på mina frågor. Grundorsaken till att jag ånyo besvärar statsrådet och även kammaren med dessa problemkomplex är att jag vid början av året fick fram vissa nya fakta i sammanhanget vilka enligt mitt förmenande på ett avgörande sätt förändrar förutsättningarna för hela omlokaliseringen eller åtminstone borde göra det — även bland dem som tidigare stött och backat upp förslaget. Jag avser för det första det nya läge som uppstått för Stockholmsregionen, för det andra svårigheterna för den personal som vill kvarstanna i Stockholm samt slutligen förnyade uppgifter om de verkliga kostnaderna i samband med omlokaliseringen. Dess värre tycks inte finansministern, att döma av svaret, ha tagit något vidare intryck av de uppgifter jag kom med. Låt mig börja med situationen för Stockholmsregionen. Ännu i slutet av 1960-talet räknade man med snabb tillväxt av befolkning och även av antalet arbetstillfällen i den här regionen. Enligt Länsplanering 1967 trodde man på en total befolkning 1980 på 1 840 000 invånare, detta sedan folkökningen varit kraftig under 1960-talet. Men redan något år senare fick man revidera ramarna, och i dag, sju år senare, räknar landstingets egna planerare, enligt färska uträkningar, med en befokning på 1 530 000 invånare — en nedjustering med över 300 000 personer, motsvarande ungefär Malmöregionens storlek. I dag har regionen knappt 1,5 miljoner invånare. Det innebär alltså att ökningen fram till 1980 blir så låg som ungefär 30 000 personer. Ökningen beror då, enligt planerarna, uteslutande på ett födelseöverskott. I jämförelse med vad som gäller för de flesta andra regioner i landet är detta häpnadsväckande siffror. Stockholms län har också ett negativt flyttningsnetto i förhållande till det övriga landet sedan flera år. Dessa siffror bör kanske räcka som en demonstration av att det knappast råder en dramatisk överhettning för närvarande i denna region. Men, herr talman, viktigare än själva antalet människor i regionen är naturligtvis antalet arbetstillfällen. För att man skall kunna klara sam ma förvärvsfrekvens som i dag, dvs. för att man på ett rimligt sätt skall kunna ge arbete åt inom regionen födda ungdomar fram till 1980, krävs enligt länsstyrelsens senaste beräkningar — och de är från början av oktober - ett nytillskott på 40 000 arbetstillfällen fram till 1980. Då har man alltså kompenserat sig för bortfallet av knappt 10 000 tjänster i samband med utlokaliseringen av statliga verk. Nr 113 Enligt landstingets beräkningar kan man bara hoppas på ca 10 000 nya Tisdagen den jobb under denna tid. Länsstyrelsen är något mer optimistisk; där räknar Stiovember 1974 man med 16 000 nya arbetstillfällen. Men inom de bägge förvaltningarna LL drar man samma slutsats: antalet nya jobb understiger kraftigt den siffra — Ang. utflyttningen som behövs för att klara samma förvärvsfrekvens som vi har i dag i = av statliga verk från Stockholm. Stockholm Man måste fråga sig: Vart tar alla nya ungdomar på arbetsmarknaden vägen? Vart skall de söka sig? Nu säger herr Sträng i sitt svar att detta har ingenting med utflyttningen att göra. Men, herr statsråd, faktum är att utflyttningen berövar Stockholmsregionen — i första hand Stockholm och Solna — ca 10 000 arbetstillfällen. Och alla beräkningar visar att det kommer att saknas mellan 20 000 och 30 000 arbetstillfällen i regionen i slutet av 1970-talet. Nog måste det väl finnas ett samband mellan dessa siffror! Dessutom — och det är det viktiga — är det tjänstemännens situation som så katastrofalt försämrats under de senaste åren här i Storstockholm. Andelen tjänstemän av det totala antalet arbetslösa i länet har ökat från 17 procent lågkonjunkturåret 1971 till 35 procent högkonjunkturåret 1974. Mätningarna är gjorda i juni månad respektive år. För augusti i år har andelen tjänstemän bland de arbetslösa i regionen ökat till över 40 procent. Och mot denna bakgrund vill herr Sträng endast tala om industrisysselsättningen! Det finns många tjänstemän även inom industrin — det är jag medveten om. Därför är en fortsatt minskning av jobben inom denna sektor allvarlig även för tjänstemännen. Men ännu viktigare måste utvecklingen inom förvaltningen anses vara, och det är här som finansministern tydligen vägrar att ta intryck av prognoserna och av de konsekvenser som utlokaliseringen får. Stockholms problem är inte slut med detta. Man talar utöver själva omlokaliseringen eller utflyttningen även om en s.k. multiplikatoreffekt. Det är ju inte bara den utflyttade som flyttar. Familjen följer i regel med, och långsiktigt räknar man även med en viss påverkan på service osv. Multiplikatorer på 4-5 anses av experterna inte överdrivna. Den långsiktiga effekten för Stockholmsregionen skulle alltså bli som om 40 000-50 000 människor flyttade ut, och detta har naturligtvis, herr talman, den allra största inverkan inte minst på kommunens ekonomi. Det anförda visar hur allvarligt läget är inom Stockholmsregionen. Vi har ett relativt sett kraftigt nettoutflöde till övriga landet av människor i aktiv ålder. Antalet arbetstillfällen ökar långsamt, och vi räknar med en brist 1980 på mellan 20 000 och 30 000 jobb, något som i första hand kommer att gå ut över de ungdomar som successivt söker sig ut på marknaden. När det gäller alla dessa problem måste utflyttningen av 10 000 statstjänstemän och deras familjer innebära ytterligare belastningar. Antalet jobb minskar, skatteunderlaget minskar, konsumtionen minskar — allt 7n i en region som de facto stagnerat under de senaste fem sex åren. Finansministern kan väl inte mena att han inte har någon kommentar till denna utveckling. Låt mig precisera: Hur skall jobben framöver klaras? Alla prognoser pekar på ett underskott på över 20000 jobb. Vill statsrådet verkligen påstå att omlokaliseringen som sådan inte spelar någon roll? Det stod ju i klartext i statsrådets svar. Jag går så över till kostnadsproblemen. Som bekant redovisades inga som helst kalkyler vid beslutet om etapp 1. Vid etapp 2 hade högst schematiska beräkningar gjorts. Jag omnämnde i interpellationen vissa uppgifter från statens provningsanstalt. Där har man gjort egna kalkyler inför anslagsäskandena i samband med utflyttningen. Finansministern kommenterar inte med ett ord dessa kostnader, som vida överstiger de schablonberäkningar som redovisades förra året. Provningsanstalten har helt nyligen gjort om dessa beräkningar inför sina äskanden för kommande budgetår, och följande uppges vara minimum om inte verksamheten helt skall äventyras: 1. Engångsutgifter vid flyttningen: 14 miljoner kronor eller ca 70 000 kronor per anställd. Det skall jämföras med schablonen 25 000 per anställd i förra årets proposition — en skillnad på sammanlagt ungefär 10 miljoner kronor för det här verket i engångskostnader. 2. Årlig fördyring åren närmast efter flyttningen: 5,6 miljoner eller utslaget per anställd 28 000 kronor. Det skall jämföras med propositionens bedömningar som gick ut på i genomsnitt 5 800 kronor per anställd — en skillnad på nära 4,5 miljoner kronor per år under ett antal år efter själva verksutflyttningen. Vid samtal med andra verk som är på väg ut från Stockholm har det framkommit att kostnadsbilden är ungefär densamma, dvs. kostnaderna överstiger kraftigt de beräkningar som gjordes inför etapp 2. Dess värre är det — såvitt jag vet — ingen annan myndighet som lika detaljerat sökt beräkna konsekvenserna som just provningsanstalten. Men svart på vitt får vi naturligtvis den dag de tunga myndigheterna börjar flytta. Hur kommenterar finansministern nu dessa nya siffror? Till detaljsiffrorna för provningsanstalten kan för övrigt läggas beräkningar från en doktorsavhandling i Lund i våras. Där beräknades omlokaliseringen dra extrakostnader för telefon, resor och övertidsersättningar de första åren efter verkställandet på 300 000 kronor per vecka totalt för statsförvaltningen. Även här vore det behövligt med en kommentar. Låt mig, herr talman, så sluta med att säga några ord om personalens situation. Herr Sträng andas tillförsikt i sitt svar. Han konstaterar att nära 700 av dem som anmält att de vill stanna har fått nya jobb. Men det är egentligen en /åg siffra. Berörda tjänstemän på statens personalnämnd menar att man omöjligen kommer att kunna hjälpa alla som vill stanna i Stockholm om inte en drastisk förändring i antalet lediga tjänster inställer sig. Inte minst gäller problemen personer med specialutbildningar — typ meteorologer, lantmätare eller flygtekniker — för vilka alternativa arbetsplatser utöver de verk där de tjänstgör och som skall LL flyttas ut knappast existerar. Ang. utflyttningen Dessa 700, som alltså fått nya jobb, är resultatet av en verksamhet = av statliga verk från bland de ungefär 2 500 befattningshavare som hittills anmält sig till per — Stockholm sonalnämnden och begärt att slippa flytta med sina verk. Det är således endast en fjärdedel man klarat av. Det bådar inte gott för kommande år. Att personalnämnden ser allvarligt på läget framgick inte minst av generaldirektör Rosenblads brev, för ett drygt halvår sedan, till övriga statliga myndigheter, i vilket han uppmanade dessa att bättre söka hjälpa till att skaffa fram ersättningsjobb för omlokaliseringsgruppens ”stannare”. I dag ser man mörkt på situationen inom personalnämnden. Referat i tidningarna de senaste dagarna och intervjuer med ledande personal vitsordar detta. Men finansministern verkar nöjd. Kontrasterna kunde inte vara klarare! Låt mig till detta lägga några ytterligare aspekter. Även för dem som bestämt sig att flytta är situationen besvärlig. Det gäller inte minst bostadsfrågan. En sammanställning som gjorts inom personalnämnden visar på bl.a. följande problem: 1. För dem som äger äldre villor i Stockholm är det svårt att hitta köpare. 2. För dem som flyttar till t.ex. Norrköping, Uppsala, Jönköping eller Gävle kommer det att bli svårt att få tag på småhus — det säger kommunerna. Detta gäller i än högre grad för Luleå, landets sannolikt mest expanderande region i dag. Där har enligt uppgift villapriserna tredubblats sedan slutet av 1960-talet, och värre lär det bli med tillkomsten av Stålverk 80. 3. Vissa tjänstemän kommer att få bo i s.k. övergångsbostäder de första åren i Norrköping. Kommunen hinner inte bygga ut tillräckligt till den stora flyttningsvåg som kommer 1975-1976. 4. Daghemsfrågan är ett stort problem på de flesta orter. Herr talman! Jag skall inte gå längre in på de här detaljerna. Jag har inte kunnat ta upp alla aspekter man kan lägga på denna fråga. Vad jag nu önskar är en mer utförlig kommentar från statsrådet Sträng. Problemen i Stockholmsregionen erfordrar en kommentar, likaså frågan om totalkostnaderna för samhället. Sist men inte minst kräver personalen svar på väsentliga frågor — både de som vill stanna kvar och de som bestämt sig för att flytta
Hur skall jobben klaras i Stockholmsregionen?

Nu har vi fattat beslut om regionalpolitik, lokaliseringspolitik och utlokalisering av statliga verk. En bastant majoritet av riksdagens ledamöter står bakom dessa beslut. Jag är övertygad om att de inte har ändrat sin uppfattning på dessa punkter.

Statens personalnämnd utbjöd 2 240 tjänster, men det var bara 700 personer som accepterade de utbjudna tjänsterna; man har naturligtvis vissa anspråk när det gäller tjänster, och det är väl mänskligt i och för sig. Men till herr Wijkmans jeremiad över att det går så dåligt med utflyttningen vill jag säga att det inte bara är personalnämndens fel: man offererade 2 240 nya tjänster och bara 700 blev besatta. Så till frågan om kostnaderna. Jag skall mycket kort kommentera frågan om provningsanstalten. Provningsanstalten var ett ämbetsverk som var illa utrustat i många avseenden. Utrustningen svarade inte mot de krav som ställs på anstalten. Följaktligen skulle man ha blivit tvingad att göra åtskilliga dyrbara investeringar om anstalten legat kvar här i Stockholm. Jag har här en promemoria om det, och det är imponerande siffror som nämns. Nu får anstalten en ny skepnad, en helt annan och dyrbarare utrustning och därmed också möjligheter att på ett effektivare sätt hantera sitt ämbete. Det kostar pengar. Rent allmänt kan jag säga om kostnaderna att jag nu fått besked från byggnadsstyrelsen om lokalhyrorna. Jag har också haft tillfälle att på platsen besöka de nyutlokaliserade verken; de har ännu inte flyttat ut personalmässigt, men byggnaderna börjar bli färdiga, och man har därför nu möjlighet att räkna fram vilka lokalhyror det kommer att röra sig om. Lokalhyrorna i Norrköping, Linköping och Gävle ligger på ca 200 kronor per kvadratmeter och under detta; man har kommit fram till hyror på 150, 160 och 175 kronor per kvadratmeter. De lokalhyror man skulle ha fått finna sig i om inte utflyttningen kommit till stånd utan man fått göra expansionen här i Stockholm är av helt annan storlek. För offentliga verk som i dessa dagar flyttar in i nya lokaler i centrala Stockholm ligger lokalhyrorna mellan 400 och 500 kronor per kvadratmeter — och närmare det senaste talet än det första. Man bygger följaktligen utmärkta lokaler för väsentligt mindre pengar på utlokaliseringsorterna. Detta skall också vägas in när vi talar om kostnaderna, men det glömmer herr Wijkman bort. Herr Wijkman är ängslig över hur bostadsfrågan skall lösas för dem som skall flytta ut och gör sig på den punkten skyldig till betydande överdrifter. Jag kan ta Norrköping som ett exempel — det framskymtade i herr Wijkmans inlägg. Även om man där skulle ha svårigheter att omedelbart leverera attraktiva tomter för villor och egna hem, har Norrköping i dag ett ganska stort antal lediga lägenheter i hyreshus. Jag tycker inte att det är så förskräckligt upprörande om någon som utlokaliserats får bo i ett hyreshus under en övergångstid, tills han fått en tomt till den villa som han i sista hand är ute efter.
Herr talman! Det är riktigt att jag satt på skolbänken väsentligt senare än herr Sträng — åtminstone i den traditionella skolan — men det hindrar inte att jag i dag kan ha uppfattningar både om den lokaliseringspolitik vi har bedrivit här i landet sedan ett tiotal år tillbaka och om den s.k. nya lokaliseringseller regionalpolitik som utflyttningen är ett exempel på. Herr statsrådet började med att säga att jag borde vara medveten om att det finns en stor majoritet i detta hus för utflyttningen och att det i stort sett bara var jag och mina partikamrater som hade några synpunkter på det här som avvek från majoritetens. Detta är inte riktigt. Folkpartiet begär uppskov — i stort sett hela dess grupp - med etapp 2, arbetarekommunen i Stockholm och arbetarekommunen i Stockholms län var mycket starkt kritiska till etapp 2, och det fanns kritiska röster även inom finansministerns eget parti långt innan den andra etappen beslutades. Statsrådet säger vidare att det är ett logiskt resultat att det blev en stagnation i Stockholmsregionen när man beslutade om utflyttningen. Det är bara det, herr statsråd, att den stagnationen har vi kunnat se sedan 1969-1970, och utflyttningen har ju inte mer än precis kommit i gång. Stagnationen har alltså kommit betydligt tidigare, och detta tycker jag att statsrådet bör ha klart för sig. Siffrorna var inte lika dramatiska 1970, 1971 och 1972, när vi första gången diskuterade utflyttningen. Då hade man ett kort perspektiv. Men nu börjar man få ett längre perspektiv — nu kan man se det över ungefär en och en halv konjunkturcykel — och då märker man att det inte bara är resultatet av en lågkonjunktur som speciellt skulle ha drabbat den här regionen utan att det faktiskt är en bestående trend som inger allvarlig oro. Gå upp till landshövding Hjalmar Mehr, en annan partibroder, och tala med honom! Han kommer att vitsorda att den här oron finns för hela regionen. Hela kontentan av den debatt som drivits på moderat håll under de senaste åren har inneburit att vi varit mycket tveksamma och tvivlat på att detta var en rimlig och riktig regionalpolitisk satsning. Vi har tvivlat av många skäl. Vi har varit mycket osäkra på — och det tror jag att alla är fortfarande — vad effekten kommer att bli. Jag skall gärna erkänna att det är bra för vilken ort som helst i landet som har problem med både skatteunderlaget och annat att få en myndighet serverad på ett fat. Men på lång sikt är det bättre att inte ha fått dit någon myndighet alls. Vi visste mycket litet om de här effekterna, och vad vi sade var att man med andra regionalpolitiska medel kanske skulle kunna uppnå bättre effekter. Och framför allt menade vi att det var orimligt att på det sättet köra över personalen och dessutom göra det utan ordentliga beräkningar. Sedan säger herr Sträng: Doktorsavhandlingar är inte mycket att åberopa. Herr statsråd!

Absolut inte! Statsrådet säger att jag skulle påstå att det var personalnämndens fel att inte mer än 700 hade blivit placerade. Jag har den största förståelse för personalnämndens situation och problem, och jag funderar verkligen på hur man skall kunna underlätta de problemen för att hjälpa till att ge alla ”stannarna” — de som inte vill flytta ut — en rimlig chans att få ett alternativt jobb för att kunna uppfylla de löften som från majoriteten gavs vitt och brett här en gång, nämligen att man i största möjliga utsträckning skulle försöka bereda sysselsättning åt dem som inte ville följa med. Det är ju fortfarande stora procentandelar i åtskilliga verk, bara ett drygt år före flyttningen. Då säger statsrådet: Här har man anvisat 2240. Men nu har jag tagit reda på hur det här gått till. Det är helt enkelt så att samma person kan ha fått 8-10 anvisningar. Det innebär alltså inte att 2 240 människor har fått en tjänst anvisad utan det är ett betydligt lägre antal som har ”drabbats” av anvisningarna. Däremot har 2 500 människor i dag anmält sitt intresse för omflyttning, och ännu ett år innan den första stora vågen med mellan 3 000 och 4 000 människor skall ut har bara 700 fått ett jobb. Var och en förstår ju att det är en mycket kort tidsperiod för en enskild människa, ett hushåll, en familj att planera på. Jag menar att detta är ett exempel på hur orimlig hela utflyttningskarusellen har varit. Fortfarande är flyttningsobenägenheten stor, framför allt hos befattningshavare med en allmän utbildning — de vet att de har något så när rimliga chanser att få ett alternativt jobb. Den är lägre i specialistbefattningarna; som meteorolog vet man t.ex. att man inte har något annat val än att gå till SMHI. Herr statsråd! Jag har aldrig från denna talarstol framhävt framför allt lokalkostnaderna som argument mot omlokaliseringen. Det enda jag har sagt i det sammanhanget är att man möjligtvis kunde ha fått en annan tidsmässig fördelning av investeringarna. Jag är fullt medveten om att lokalkostnaderna blir lägre, och jag har inte tagit upp den frågan. Vill inte statsrådet kommentera de andra kostnaderna, kan jag inte göra myck Nr 113 et åt det, men det är alltså effektiviteten, resorna, dubbelbemanningarna Tisdagen den etc. som är centrala för mig. 5 november 1974 Till sist säger finansministern att bostäder finns i hyreslägenheter och ätt det väl inte skall vara så farligt att tvingas flytta in i en hyreslägenhet Ang. utflyttningen medan man väntar på sitt egna hem. Men har man ett eget hem i den av statliga verk från här regionen sedan 8-10 år tillbaka tror jag att man upplever det som Stockholm ett väldigt problem att först bryta upp från den miljön, att sedan tvingas flytta in i en lägenhet och att därpå gå och vänta planlöst år efter år på att få ett småhus, kanske till väsentligt högre kostnader. Herr talman! Jag är medveten om att denna fråga har diskuterats många gånger. Jag anser för min del — och jag vet att många delar den uppfattningen — att de nya uppgifter som har kommit fram inte minst om Stockholmsregionens situation framöver, framför allt när det gäller tjänstemannaarbetslösheten, egentligen kräver en revidering, ett nytt beslutsfattande i dessa frågor. Jag är tyvärr inte optimist i det sammanhanget.
Herr talman! Bara några ord till. Jag tycker att herr Wijkman överdriver så förskräckligt i sin argumentering. Den här beräkningen som han åberopade och som redovisades i riksdagen i samband med ett betänkande har hållit ganska väl. Efter det att den serverades har det hänt rätt mycket på kostnadssidan. Byggkostnaderna har stigit och det har andra kostnader också gjort. Den variation som finns i beräkningarna är inte i något avseende uppseendeväckande. Herr Wijkman säger att han är överens med mig beträffande lokalfrågorna —- men nu bygger ämbetsverken väsentligt mycket billigare i landsorten. Det är väl ett framsteg att herr Wijkman delar min upp fattning på den punkten. Det här är ju inte några små kostnader. Det är fråga om en nybyggnation av ämbetslokaler som ligger någonstans - om jag minns rätt — mellan 280 och 300 miljoner kronor och som följaktligen skulle vara det dubbla om man skulle ha byggt dem i centrala Stockholm. Det är ingen summa som ens en finansminister negligerar - det är en högst avgörande summa i det hela. Herr Wijkman ger uttryck för sin indignation över en sådan omstän dighet som att en människa, som har bott i ett eget hem, under en övergångstid blir tvingad att bo i en hyreslägenhet i väntan på ett nytt eget hem och över att en tjänsteman blir erbjuden åtta olika platser men säger att ”ingen passar mig”. Jag tror att herr Wijkman borde välja andra exempel för sin indignation — då skulle det förmodligen vara litet lättare att respektera den.

Herr talman! Det är rätt intressant att lyssna till herr Wijkman, särskilt för den som kommer från ett avflyttningslän, där det från år 1880 till fram på 1960-talet varit en ständig folkminskning. Herr Wijkman sade — om jag inte uppfattade honom fel — att det i Stockholm inte ser ut Nr 113 att bli större befolkningsökning än 30 000 personer fram till 1980. Han Tisdagen den jämförde därvid med de prognoser som gjordes upp för några år sedan. S-november 1974 Jag måste fråga: Trodde herr Wijkman verkligen på de prognoserna? Och reflekterade Ni aldrig över vilka konsekvenser de i så fall skulle — Ang. utflyttningen ha medfört för andra delar av landet? av statliga verk från Det går inte att komma ifrån sambandet mellan en stark koncentration — Stockholm till Stockholmsområdet och de svårigheter som uppstår ute i landet. Jag har hört moderater ute i landet, bl.a. i mitt eget län, tala om värdet av lokaliseringspolitiken. Skall vi ha en regionalpolitik som gör det möjligt för olika delar av landet att utvecklas, måste det innebära en viss stagnation i storstadsområdena, även i Stockholmsområdet. Här sägs att det behövs 40 000 nya jobb i denna region fram till 1980. Om man går ut till de olika länsstyrelserna och hör efter vilka problem de har när de jobbar med länsplanerna, så skall man finna att 40 000 är en liten siffra. Jag tycker inte att det som inträffat i denna region innebär någon större dramatik. Det är i stället faktiskt så att Stockholmsregionen börjar komma i balans, något som också innebär att man får bättre balans ute i landet. Vad är det som säger att de statliga verken absolut skall ligga i Stockholm? Den statliga verksamheten omfattar hela landet, och de beslut som fattas i det här huset skall väl syfta till att gagna hela landet. Jag har aldrig tillhört dem som trott att Stockholmsregionens och övriga storstadsregioners utveckling på 1960-talet var någonting ödesbestämt, utan jag trodde att denna utveckling gick att bryta och att det var nödvändigt att göra det. Jag är därför mycket förvånad över det resonemang som herr Wijkman här för. Om man vill ha en balans mellan de olika delarna av landet, kan man inte föra ett sådant resonemang.
Herr talman! Jag vill börja med herr Gustavsson i Alvesta och säga att det finns ett mellanting mellan en förväntad befolkningsökning under ett decennium på 300 000 personer och ett verkligt utfall på ungefär 30 000 personer.

Jag har aldrig tillhört dem som ansett att Stockholm borde expandera och breda ut sig som en stor blaffa och dra åt sig sysselsättningstillfällen och människor från en stor del av Mellansverige. Men det finns alltså ett mellanting mellan en mycket hög nivå och en mycket låg, otillräcklig nivå. Det är den diskussionen jag för, herr Gustavsson - ingenting annat! Det är alltså den dramatiska nedskärningen av prognoserna som gör att 179 samtliga planerare i den här regionen funderar över — så det knakar — hur man i framtiden skall få debet och kredit att gå ihop och hur man skall kunna lösa problemen med sysselsättningen. Herr Gustavsson bagatelliserar behovet av 40 000 nya jobb. Man har emellertid gjort mycket noggranna prognoser och gått ut till kommuner och statliga verk och frågat: Hur mycket kommer ni i era respektive förvaltningar att öka sysselsättningen i den här regionen? Man har även gått ut till näringslivet och försökt få fram bedömningar. Jag är medveten om att detta kan svänga, men som det ser ut i dag får man kanske fram 25 procent av de här jobben, resten är ett glapp som skall täckas, och redan nu har vi stor tjänstemannaarbetslöshet. Jag vore väl, herr Gustavsson, en utomordentligt dålig representant i riksdagen för den här regionen om jag inte tog upp dessa problem utan enbart talade om Växjös problem. Det är riktigt att vi skall ha regional balans, men jag har hela tiden sagt att jag inte tror på den här utflyttningen som ett verksamt medel för att ge Växjöregionen och andra regioner en verkligt stabil grund att stå på. Utflyttningen kan innebära plus i kanten för vissa delar av landet, det skall inte förnekas. Men att detta totaliter skulle vara en framsynt regionalpolitik har jag svårt att inse. Min nästa fråga är hur mycket mer herr Gustavsson vill flytta ut. Det finns ju fortfarande en del verk och myndigheter kvar här, om nu detta är en patentmedicin — ett Columbi ägg — för dessa problems lösning. Jag visade inte någon indignation, herr statsråd, när jag talade om SPN och att anvisningarna i många fall drabbat samma person. Jag bara upplyste statsrådet om hur det låg till, för av statsrådets inlägg framgick att statsrådet trodde att detta hade gällt så många personer. Det var alltså ett antal anvisningar och de som fått 7-8 anvisningar har sannolikt i flertalet fall tagit ett av de anvisade jobben. Det tycker jag verkar rimligt att anta. Siffrorna visar bara balansen, 700 som har fått jobb kontra 2 500 som står i kö, och hur svårt SPN kommer att få det. Detta är ett problem som vi tillsammans, även vi som motsatte oss utlokaliseringen, självfallet måste försöka klara. Vi skall försöka uppfylla det löfte som statsmakterna gav att i rimligaste mån ge dem möjlighet att stanna som inte vill flytta med. Till sist, herr statsråd: Vi borde vara överens på någon punkt. Jag håller med statsrådet i fråga om lokalerna. Jag har bara litet svårt att acceptera att det skulle bli 100 procents fördyring om lokalerna byggs i Stockholm jämfört med övriga delar av landet. Så stora skillnader har jag aldrig hört talas om förut. Att det är skillnad är jag väl medveten om.
Herr talman! Herr Wijkman säger att födelseöverskottet i Stockholmsregionen inte är tillräckligt utan att det måste ske en inflyttning från andra områden. Tror inte herr Wijkman att det då blir problem i andra områden om inte dessa områden ens får behålla sitt födelseöverskott, områden som redan har drabbats hårt av en folkflyttning? Jag har inte bagatelliserat behovet av 40 000 jobb utan jag har ställt dem i relation till hur det ser ut i andra delar av landet.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
Att vi därutöver har en stark snedbelastning i åldersfördelningen är ytterligare ett problem. Jag har inte totalsiffran för befolkningsutvecklingen fram till 1980 för landet som helhet i huvudet. Men den här regionen har i dag ett större nettoutflöde av folk i aktiv ålder än Övriga landet, vilket skapar problem. Utlokaliseringen av 10 000 tjänstemannajobb, speciellt i ett läge där tjänstemannaarbetslösheten har en ständigt stigande kurva, lägger naturligtvis ytterligare problem på den tidigare bördan. Herr talman! Förlåt mig, jag tror inte tiden räcker till. Vi skall inte besvära kammaren i dag med en principdeklaration om mitt partis inställning till regionalpolitiken. Vi lämnade en partimotion till årets riksdag där det står mycket om detta. Det går inte att lösa problemen med en utflyttning av statliga verk. Det krävs en mångfald åtgärder, det är herr Gustavsson medveten om.

Herr talman! Herr Björk i Gävle har frågat mig om jag är beredd att medverka till att klara instruktioner ges i fråga om mötesverksamhet vid militära förband. Efter önskemål från bl.a. de politiska ungdomsförbunden och den värnpliktiga arbetsgruppen utfärdade jag den 28 juni i år bestämmelser om bl.a. mötesverksamhet vid militära förband. Enligt dessa bestämmelser skall lokal tillhandahållas ungdomsorganisation i omedelbar närhet av förbandet. Lokal får också upplåtas inom förbandet i den mån så kan ske med hänsyn till arbetsoch lokalförhållanden. Förbandschef eller annan som denne utser anvisar lokal. Tanken bakom bestämmelserna är att det lämpligaste lokalalternativet skall kunna väljas från fall till fall. Det avgörande skall inte vara om lokalen ligger inom eller utom förbandet, utan om den uppfyller kraven på rimligt gångavstånd och i övrigt är lämplig med hänsyn till de lokala förutsättningarna. Det innebär inte att lokal i första hand skall anvisas utanför förbandet. De bestämmelser som nu utfärdats om mötesverksamhet, spridning av skrifter, affischering m.m. gäller på försök. Om avsikten med bestämmelserna, och som här relaterats vad gäller mötesverksamhet, inte förverkligas kommer bestämmelserna att ändras.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för ett snabbt svar. Min interpellation var föranledd av den debatt som har uppstått efter det att försvarsministern förklarat sig beredd att på försök genomföra viss mötesverksamhet. Detta skedde efter önskemål från de politiska ungdomsförbunden samt efter krav som framfördes vid värnpliktskonferensen. Motivet var enligt försvarsministern att man skulle ge de demokratiska ungdomsförbunden möjlighet att på ett vanligt demokratiskt sätt ta upp den debatt som vissa grupper under anonymitetens täckmantel bedriver på förbanden. Det som sedan hände var att överbefälhavaren i ett handbrev till förbandscheferna sade att ”det är min bestämda uppfattning att lokalupplåtelse inom förbanden inte skall ske”. Man har t.o.m. gått så långt att därest man inte kan finna en lokal i närheten av förbandet, skall detta förhållande anmälas till försvarsgrenschefen så att centrala åtgärder kan vidtas. Jag är medveten om att en del är tveksamma till denna mötesverksamhet. Det är därför viktigt att slå fast att det inte får bli något motsatsförhållande mellan de värnpliktigas krav på medinflytande och den anställda personalens berättigade krav på ökad hänsyn till deras speciella arbetsförhållanden. Det finns en risk att de bestämmelser som nu tillämpas och som innebär att man inte släpper in de politiska ungdomsförbunden på förbanden gynnar de grupper som ute i samhället inte har någon som helst förankring. Jag tror nämligen inte att man kan vara emot den form av propaganda som dessa grupper bedriver och samtidigt ställa de politiska ungdomsförbunden utanför kasernområdet. Ett sådant förhållande tror jag missgynnar de ungdomsförbund som vill föra en saklig debatt. Jag tror också att vi har ett extra stort ansvar här, eftersom den allmänna rösträttsåldern snart kommer att sänkas ytterligare ett antal årsklasser. Därför bör det också ligga i samhällets intresse att stimulera en politisk debatt bland just de här åldersgrupperna. I interpellationen har jag framhållit att denna reform inte får bli en ren lokalfråga. Tyvärr har det kanske blivit så genom de begränsningar som skett på grund av de anvisningar som utfärdats. Man frågar sig naturligtvis, med den utformning som bestämmelserna nu fått, vad det egentligen är som är försöksverksamhet. Det enda nya man kan finna är att försvaret bekostar lokalhyran. Jag tycker dessutom att det är konstigtatt man kan urvattna en reform på detta sätt, trots att försvarsministern verkar ha haft en klart positiv inställning till dessa frågor. 1. Vad är det egentligen som är nytt i den här verksamheten, med den utformning som den nu har fått ute på förbanden? 2. Anser försvarsministern att de anvisningar som förbandscheferna har fått till fullo överensstämmer med den uppfattning som försvarsministern har i den här frågan?
Herr talman! Självfallet skall de bestämmelser gälla som är utfärdade. Även om överbefälhavaren skulle ha en annan mening — den må vara bestämd eller inte — skall de utfärdade bestämmelserna tillämpas. Överbefälhavaren har väl för sin del funnit att det skulle vara lämpligt att börja på ett vad han vill anse försiktigt sätt och undvika att få in verksamheten innanför kaserngrindarna. Nu har det emellertid i många fall visat sig att de värnpliktiga föredragit att använda en lokal utanför förbandet. Ofta finns det soldathem som ligger i anslutning till regementet — men alltså inte innanför kaserngrindarna — där man kan erbjuda bättre lokaler än dem som kan ställas till förfogande inom kasernområdet och som ibland kan bestå av t.ex. en lektionssal uppe på vinden. Jag betonar alltså att vad som är viktigt här är att de värnpliktiga som är politiskt intresserade skall ha möjlighet att ordna möten och kostnadsfritt få tillgång till lokal härför. Bestämmelserna är självfallet mycket diskuterade. Jag vet att det finns en hel del militär personal som frågar sig: Hur kommer detta att gå? Men jag liksom de politiska ungdomsförbunden har den bestämda meningen att vi bör, av många skäl, se till att de värnpliktiga kan föra en politisk debatt under en tid då de är tvingade att vistas på annan ort än hemorten. Nu gäller det bara att de politiska ungdomsförbunden och inte minst de som är representerade här i riksdagen verkligen ser till att man utnyttjar denna möjlighet att bedriva sådan mötesverksamhet som tydligen både herr Björk i Gävle och jag önskar skall komma till stånd. I övrigt har jag inte någon kommentar att göra. Vi har utfärdat bestämmelserna på försök för att utröna hur sådan här verksamhet uppfattas. Bestämmelserna har därigenom inte fått den tvingande karaktär som definitivt utfärdade bestämmelser skulle ha fått. Jag tycker inte det är något fel att stå öppen för sådana här försök om det finns anledning att misstänka att ifrågavarande mötesverksamhet inte skulle fungera på ett riktigt sätt. Jag är emellertid övertygad om att det kommer att bli ett positivt resultat av den, och vi får väl anledning att följa upp det
vid militära förband Herr talman! Jag delar försvarsministerns åsikt att det vid många förband finns lokaler utanför de militära områdena som är både bättre och trivsammare än lokalerna innanför grindarna. Det har jag ju också påpekat i min interpellation. Samtidigt vill jag tolka vad försvarsministern nu har anfört så att han är beredd att ompröva ifrågavarande bestämmelser om de inte får ett positivt utfall. Vi får väl hoppas att de politiska ungdomsförbunden försöker utnyttja de möjligheter som nu finns.